Herr talman! Peter Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att undvika en försämrad kvalitet och lägre personaltäthet i den svenska välfärden. Inledningsvis vill jag betona att regeringen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att effektivisera kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen såväl i enskild regi som i kommunal regi. Peter Persson framför att det förekommer systematiska kvalitetsskillnader i enskilt respektive offentligt driven äldreomsorg. Peter Persson anser också att höstens mediala uppmärksamhet kring bland andra Carema Care AB visat att det var angeläget att undersöka om vårdkvaliteten påverkades av i vilken driftsform äldreomsorgen gavs. Hittills har den statliga tillsynen inte kunnat finna några systematiska kvalitetsskillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven vård och omsorg om äldre. För en fördjupad analys har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda denna fråga och rapportera till regeringen den 31 maj i år. Socialstyrelsen jämför bemanning i enskilt respektive kommunalt drivna äldreboenden under åren 2008-2010 i sin Lägesrapport 2012 och konstaterar att personaltätheten är ca 10 procent lägre i boenden som drivs av enskilda utförare jämfört med de kommunalt drivna. Socialstyrelsen har också i sin tillsyn av demensboenden riktat kritik mot bristande bemanning i såväl kommunalt som enskilt drivna boenden. Kritiken avsåg särskilt bemanningen nattetid då Socialstyrelsen bedömde att den inte var tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och säkerhet. På uppdrag av regeringen ska Socialstyrelsen återkomma med kompletterande vägledning till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Regeringen inväntar myndighetens redovisning under våren 2012. Den låga personaltätheten är anmärkningsvärd men innebär inte självklart sämre kvalitet. Kvalitet handlar inte bara om antal personer. Det handlar också om resursfördelning, effektivitet, ledarskap, kompetens och organisation. Inte minst är det viktigt att den äldre bemöts med respekt och kompetens. Kommunernas ansvar för kontinuerlig uppföljning av dessa komponenter, oavsett vilken utförare som bedriver verksamheten, måste både betonas och respekteras. Vi ser det därför som mycket angeläget att stödja kommunerna i detta arbete och ge dem förutsättningar att bedriva äldreomsorg av god kvalitet. Peter Persson utgår från hypotesen att vårdbolag som drivs av riskkapitalbolag håller lägre kvalitet, ofta på grund av just lägre personaltäthet. Jag vill påpeka att vi i dag inte har underlag för att fastslå detta samband. Jag vill understryka att en ökad valfrihet för den enskilde kräver att fler och olika aktörer har förutsättningar att etablera sig. Ökad mångfald av utförare kräver dock i än högre utsträckning att kommunerna uppfyller sitt ansvar gentemot sina medborgare i form av bra upphandling, uppföljning och egenkontroll. Jag skulle också gärna se att den icke vinstdrivande sektorn etablerar sig i större omfattning bland äldreomsorgens utförare. Uppföljning och kontroll är väsentlig för att uppnå en väl fungerande äldreomsorg. Den statliga tillsynen är ett centralt verktyg för att utveckla, granska och kontrollera kvaliteten i äldreomsorgen och är från den 1 januari 2010 samlad hos Socialstyrelsen. Myndigheten kan lämna kritik, begära åtgärder, lämna föreläggande med eller utan vite och stänga hela eller delar av verksamheten, oberoende av om verksamheten bedrivs i enskild regi eller i kommunal regi.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis Maria Larsson för svaret på min interpellation.

Upprördheten var oerhörd, och med all rätt. De äldre har byggt upp vårt land, den välfärd vi har, och de omvandlas till lönsamma objekt. Vårdministern reagerar inte för att personalbemanningen är 10 procent lägre i de privata äldreboendena, utan säger med en fluffig beskrivning att personalen inte är viktigast. Det privata vårdbolaget rekvirerar skattemedel från murare, snabbköpskassörskor och bankirer som rätteligen betalar sin skatt för att den ska fördelas rättvist till välfärd. Du får medel för att anställa tio undersköterskor, men en låter du bli att anställa. De pengarna stoppar du i egen ficka. Om du är riktigt fiffig ser du till att göra en sådan konstruktion att du tvättar bort skatteeffekten. Du slipper också skatt på vinsten. Det är sannerligen en lysande affär. 800 miljoner kronor i faktiska medel som skulle ha använts till verksamhet har man sparat in och omvandlat till vinst. Det hade räckt till 2 400 undersköterskor. Om BK Häcken i Göteborg hade haft 2 400 på sin hemmamatch hade de sagt att det är fullsatt. Alla var där! Så många undersköterskor har omvandlats till något annat. Tycker du att det är rimligt, Maria Larsson, att man kan rekvirera medel för att anställa tio men bara anställa nio? En tiondel av ersättningen används i direkt vinstuttag. Tycker du att det är rimligt? 90 procent av den privata vården i dag drivs ensidigt efter principen vinstmaximering. Tycker du att det är ett bra inslag i svensk äldreomsorg att 90 procent av vården drivs i direkt vinstmaximeringssyfte? De frågorna skulle jag gärna vilja få ett klargörande svar på.
Herr talman! Låt mig först säga att vanvård eller dålig kvalitet i äldreomsorgen aldrig kan accepteras. Äldre ska känna sig trygga med att när de behöver omsorgen och vården ska den finnas på plats. Skatt ska betalas i Sverige. Peter Persson vet mycket väl att vi har tillsatt en utredning som tittar på att förhindra den typen av skatteflykt som inte är någon nytt fenomen utan som också fanns under Peter Perssons partis regeringstid. Det är lite att måla världen svart och vit att säga att vanvård enbart kan förekomma när det finns en enskilt driven verksamhet. Jag vill påminna Peter Persson om att när vi fick se reportagen från äldreomsorgen i Piteå, demensboendet med låg bemanning, där det inte fanns någon personal nattetid, att det var fråga om ett kommunalt boende. När vi fick redovisningarna från Norrköping om ett förfärligt bemötande handlade det om kommunal omsorg. Vi har sett historiskt att vanvård kan uppstå i olika verksamheter, vare sig det är enskild verksamhet eller det är kommunal verksamhet. Lösningen heter inte kommunalt monopol. Lösningen heter möjlighet att jämföra, att öppet redovisa, hur kvaliteten ser ut. Men det har ni socialdemokrater aldrig brytt er om tidigare. Nu har vi fått ny och ökad kunskap tack vare att vi har infört öppna jämförelser och att vi har börjat fråga de äldre själva vad de tycker om kvaliteten. Plötsligt vet vi mycket mer än vi har någonsin gjorde under er regeringstid. Nu har det varit möjligt att göra en tillsyn nattetid på 100 demensboenden samtidigt. Det har skett tack vare den nya organisationen. Där har skett tillsyn på samma sätt i hela landet samtidigt.
Herr talman! Maria Larsson är ivrig att försvara de privata verksamheterna. Det finns inte ett uns av kritik mot att en tiondel av den ekonomiska ersättningen försvinner, tas ut i vinst - det är helt okej. Jag vill påstå att det spelar roll vem som driver verksamheten. Jag vill påstå att motiven bakom att driva verksamheten spelar en avgörande roll. Inge Axelsson, som har en professur, har gått igenom 38 miljoner patientöden över hela världen. Han har ställt frågan: Hur blir slutresultaten när det gäller kvalitet, effektivitet och kostnadsutveckling när vården drivs med krav på vinst? Svaret är: genomgående sämre. Jag tror att åtskilliga människor har kompetens och kvalifikation att själva göra denna värdering, utan ett omfattande forskningsarbete. Motivet i marknadens logik är nämligen att få ned kostnader och maximera din avkastning. När du bara har lokaler, människor och personal vet vi ju att det obönhörligen går ut över personalens arbetssituation, som många gånger är sämre ur arbetstidssynpunkt. Det gäller inte minst de plågor vi talade om kring de skandaler jag pekade på i mitt förra inlägg, när man inte vågar yttra sig om sin arbetsplats - när man inte har rätten att yttra sig. Maria Larsson sitter i en regering som vill öppna välfärden för marknaden och ge marknaden möjlighet att storma in. För de kommuner som är socialdemokratiska och som inte har infört den så kallade valfrihetsreformen, lag om valfrihetssystem, vill Maria Larsson nu lagstifta. Hon vill tvångsprivatisera i hela landet. De kommuner som inte tar en tiondel av de ekonomiska resurserna och omvandlar i vinster ska tvingas att göra det. Fältropet är "valfrihet", och valfriheten ska bestå i att två stora monopol inom vård och omsorgsverksamheten som i dag håller på att lägga landet under sig ska få njuta frukterna av våra skattemedel och omvandla till vinster. Det är oerhört att KD har vandrat så som man har gjort och att Maria Larsson inte ser det som något som helst problem att omvandla svensk äldreomsorg till vinstgeneratorer och monopolistiska vårdbolag, inte sällan ägda av riskkapital moget för försäljning. De gamla på auktion åter!
Herr talman! Med Peter Perssons sätt att resonera skulle han försvara dålig vård bara den utförs i kommunal regi. Det är ju vad han säger: Om man håller den offentligt knuten får den vara hurdan som helst. Det var väl därför ni aldrig brydde er om att tillsyna ordentligt eller öppna upp för öppna jämförelser. Bara vården var knuten till kommunen var allt bra, och ingen vågade lyfta förlåten och titta efter under er tid. För mig är transparens och öppenhet grundvärden. Det är därför jag tror på mångfalden och att det finns lite olika saker att välja på. Min och Peter Perssons syn på de äldres kapacitet att välja, och vilja att faktiskt ha något att välja på, skiljer sig också åt. Jag tilltror äldre människor möjlighet och kraft att råda över sina egna liv, medan Peter Persson vill att de ska stå med mössan i hand - som de har fått göra förr - och ta emot det som erbjuds av en enda vårdgivare. För mig är det centrala att vi har en äldreomsorg med god kvalitet. Det är min utgångspunkt. Jag tror att kvaliteten förbättras om det är flera som är idégivare till varandra, och det är den utveckling vi har sett. I dag har jag träffat Stockholms äldreomsorgsinspektörer, och jag frågade dem just om de ser skillnad i kvaliteten på enskilt driven verksamhet och kommunalt driven verksamhet. De hade sju åtta års erfarenhet av sitt arbete, och de sade: Nej, det kan vi inte se. Det finns fantastiska kommunala boenden, och det finns de som har en väldigt dålig omsorg. Det finns fantastiska enskilt drivna boenden, och det finns de som inte håller måttet. Det är inte där problemet finns. Problemet har legat i uppföljningen, fram till att den här regeringen satte ett system för god uppföljning och utvärdering - fram till att vi satte systemet med lex Sarah, där vi säger att inte bara allvarliga missförhållanden ska uppmärksammas utan att till och med risk för missförhållanden ska uppmärksammas. Jag tycker att Peter Persson ska ringa upp sina kolleger, Socialdemokraterna i Katrineholm och i Storuman, som säger: LOV har varit fantastisk därför att den har satt vår egen verksamhet i ett helt nytt ljus. Vi har kunnat förbättra vår egen verksamhet, och vi välkomnar mångfalden. Lyssna på kollegerna! Lyssna på Socialdemokraterna i Katrineholm, i Storuman och på väldigt många andra ställen! De har lite mer vidsynthet än Peter Persson uppvisar i denna debatt. Här är monopolkramandet det centrala, inte att äldreomsorgen ska innehålla en god kvalitet.
Herr talman! Jag tror att den gamles längtan efter valfrihet handlar om att påverka inriktningen och omfattningen av den vård och omsorg som ges. Den kvaliteten handlar ytterst om dem som arbetar inom verksamheten - om de är 9 eller 10, 90 eller 100, 900 eller 1 000. Maria Larsson tycker att det inte är några som helst problem att 2 400 undersköterskor omvandlas till vinster i riskkapitalbolag. Var tionde krona som går till de privata verksamheterna - det som egentligen skulle ha använts till personal - försvinner i vinst! Sedan har du i sak fel när det gäller tillsynsverksamheten. Jag minns 2004, när den dåvarande socialministern Engqvist såg till att det anställdes skyddsombud, som de populärt benämndes. I Jönköpings län var det tre personer som arbetade med råd, stöd och uppföljning - särskilt ur ett medborgarperspektiv. De jobbade ihop med pensionärsorganisationer och fångade upp opinion. Jag kan upplysa Maria Larsson om att det i dag, när Socialstyrelsen har tagit över verksamheten, fortfarande är tre personer - men de ska verka i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. Ni har alltså kraftigt minskat den resurs som skulle följa upp och kontrollera äldrepolitiken. Det har väl också gått på skattesänkningarnas konto.
Herr talman! Jag hörde Peter Perssons partiordförande Stefan Löfven säga bara för någon dag sedan att skattesänkningarna är något ni socialdemokrater accepterar, men Peter Persson kanske är av en annan mening. Det skulle vara väldigt intressant att få veta i så fall. Det skulle naturligtvis också vara intressant att veta varför Peter Persson inte har tagit kontakt med någon av sina kolleger som jag hänvisade till. Han vill inte ens svara på den frågan. Kanske är det så att Peter Persson är lite ensam i sitt parti om att stå för de åsikter som här framförs. Låt mig säga att tillsynen tillfördes mer resurser - rejält mycket mer - när vi satte den nya tillsynsorganisationen. Det är bara att läsa i budgeten. Sedan är det också så att jag är övertygad om att det finns en gräns för hur lite personal man kan vara. Jag tror att en hel del kommuner, kanske både socialdemokratiskt styrda och alliansstyrda, har en del boenden där man har för låg personalbemanning i den kommunala omsorgen. Jag tror även att det kan finnas enskilda verksamheter där det är för låg bemanning. Det är därför som vi nu har gett ett uppdrag till Socialstyrelsen att titta på hur man kan vägleda kommunerna bättre när det gäller bemanningsnivåer. Men bemanningen är en kvalitetsfaktor. Den är inte den enda, och låt mig återkomma till det. För några år sedan såg jag en sammanställning av kostnaden per kommun per hemtjänsttimme. En hemtjänsttimme var sju gånger dyrare i den dyraste kommunen än i den billigaste. Men de äldre tyckte inte att den var bäst i den dyraste kommunen där man hade mest personal. Det är flera faktorer som spelar in. Bemanningen är en - den är inte oviktig - men vi måste se att den goda kvaliteten skapas av komplexa system där många olika saker ingår. Det är den vi ska eftersträva. Och den kommer inte att bli som bäst med Peter Perssons monopolkramande, utan vi ska tillförsäkra de äldre en möjlighet att vara med och styra över sina egna liv, ha makt över sin egen vardag. De är beslutsföra och beslutskompetenta, och det måste vi faktiskt tillerkänna dem. Det hade jag hoppats att också Peter Persson skulle göra. Tack för debatten!